Fru talman! Det är en intressant och viktig fråga. Det handlar naturligtvis inte bara om ett mejeri i inlandet, utan också om sysselsättning, service och boende över huvud taget. Men det måste ju finnas en produktion. Jag är för min del mycket väl medveten om att den produktion som finns i dessa delar av landet är den som jorden och skogen kan ge. Det är därför angeläget att samhällets totala satsningar är sådana att produktionen kan fortsätta att bedrivas. Däremot är det omöjligt för regeringen att ta ställning till om varje enskilt företag skall finnas kvar eller läggas ner. John Anderssons beskrivning av situationen när det gäller mjölktransporter tyder på att det borde finnas rimliga företagsekonomiskt lönsamma lösningar för att man skall slippa att transportera mjölken den långa vägen fram och tillbaka till Umeå. När det gäller konkurrenslagstiftningen är jag inte beredd att gå in i någon debatt. Den förbereds för närvarande i regeringskansliet. Näringsministern kommer att presentera en proposition före sommaren. Jag tror att det är viktigt att i det här sammanhanget se till att också i fråga om konkurrenslagstiftning ha ett kommande EG-medlemskap i minnet. Det som i dag är en svensk marknad, delvis isolerad från omvärlden, kommer mycket snart att vara en liten del i en mycket större europeisk marknad.
Herr talman! För ett år sedan, när jordbruksministern var riksdagsledamot, hade han sin svartaste dag här i kammaren, sade han. I dag är han jordbruksminister och trivs, trots att man i regeringspartierna har en inbördes träta, som jag naturligtvis inte skall lägga mig i. Att vi socialdemokrater vill anpassa gränsskyddet för att kunna öka importen, som Karl Erik Olsson säger, är helt fel. Som jordbruksministern sade är inte nuvarande gränsskydd högre på alla varor jämfört med EG:s. När det gäller gris och kalvkött har vi emellertid ett alldeles för högt gränsskydd, och vi skulle kunna anpassa gränsskyddet successivt nedåt, till fromma för konsumenterna. På samma sätt förhåller det sig med den uppgörelse som har gjorts. Priserna på spannmål och annat blir nu sänkta den 1 juli. Då är det väl rimligt att vid samma tillfälle anpassa vårt gränsskydd så att svenska konsumenter kan få billigare varor.

En mängd åtgärder kan alltså, menar vi, göras, och vi har lagt upp en strategi i olika steg. Sluta träta inbördes och försök i stället att komma fram till handling. Var inte så egenkära, utan tänk litet mer på konsumenterna i Sverige.

Fru talman! Vi skall kanske inte ta hela den ekonomiska debatten i dag. Det är bra att vi är överens om att hålla en låg inflation. Det har det svenska näringslivet nytta av. Det är emellertid uppenbart att de satsningar som gjordes år 1982, med rekordstor devalvering, var en av anledningarna till att vi under resten av 80-talet hade mycket stora problem med att bibehålla den låga inflationen. Priset på spannmmål under innevarande skördeår är i Sverige en krona. I EG ligger priset mellan 1,15 kr. och 1,20 kr. I Sverige har vi dessutom ett arealbidrag som omräknat per kilo ger ungefär 16 öre, om vi räknar riktigt noga. Det skulle innebära en betalningskraft för spannmålen i Sverige på totalt 1,16 kr., vilket är nästan exakt samma nivå som EG:s. Vissa skillnader föreligger naturligtvis inom EG, med underskottsområden som har litet högre pris och överskottsområden som har litet lägre pris.

Fru talman! Det är mycket enkelt att ge Åke Selberg svar på den frågan. Vi brukar inte vara oense så ofta. Självfallet är svaret ja, på frågan när det gäller regeringsdeklarationen. Regeringsdeklarationen ligger fast. Jag vill också kommentera synpunkterna om att vi bör påverka EG. Man skall vara medveten om att vi är ett litet land i utkanten av EG. Vi har på vissa sätt förhållanden som inte stämmer överens med förhållanden i andra delar av Europa. Men självklart har vi i en medlemskapsförhandlingssituation möjligheter att föra fram våra synpunkter. Jag har ofta i debatter sagt att vi troligen har de bästa påverkansmöjligheterna just då. Dessa möjligheter skall vi naturligtvis ta till vara för att påverka EG åt vårt håll. Det må gälla miljöskydd, djurskydd eller principerna för jordbrukspolitiken, där en reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken i EG naturligtvis är på väg åt detta håll. Jag vet att man sneglar på det beslut som vi kom fram till 1990. Vi ligger alltså steget före, och det finns möjlighet att agera i detta sammanhang för att få en ordning till stånd på sikt. Jag tycker att det är bra att Åke Selberg uttalar att man står fast vid beslutet 1990. Jag skäms inte för att upprepa en ståndpunkt som jag väldigt ofta har uttalat i denna kammare, nämligen att jordbruk är en näring som är biologiskt betingad, som är långsiktig och som kräver ordentlig framförhållning. Därför behöver vi en politik som är stabil och som står sig från den ena tiden till den andra. Naturligtvis kommer det då och då synpunkter som den ena parten inte tycker att den andra parten har rätt i. Så var det förra året beträffande Socialdemokraternas förslag att sänka gränsskyddet. Så är också fallet denna gång. Beslutet förutsatte nämligen ett bevarat gränsskydd. Men naturligtvis skall vi bevaka detta med hänsyn till vad som händer i GATT förhandlingarna och med hänsyn till vad som kan hända om produktionskostnaderna av andra skäl sjunker. Då finns det möjlighet att ta hänsyn till detta. Detta har vi jordbruksverket till.

Fru talman! Jag tror att jag delar Åke Selbergs uppfattning att det inte finns så mycket mer att tillägga i denna debatt om gränsskyddets nivå. Det finns emellertid två sakförhållanden som än en gång kan påpekas. Det ena är att jordbruksverket konstaterade att den sänkning som gjordes, mot min och den dåvarande oppositionens vilja -- delar av den, det var naturligtvis en minoritet som var emot -- inte ledde till några direkta effekter som har kunnat uppmätas fram till slutet av förra året. Sannolikt har den inte heller haft några effekter hittills. Men vi vet naturligtvis att en höjning är känslig att genomföra. Vi vet också att det inte är säkert att man påverkar priset direkt genom att sänka gränsskyddet, men man minskar den möjliga nivå som man skulle kunna uppnå om det svenska jordbruket skulle hamna i den situationen. Samtidigt finns det inskrivet i beslutet 1990, vilket jag är mycket väl medveten om, ett system för att hålla nere gränsskyddet om det skulle uppstå en situation där någon helt dominerade marknaden och konkurrensen därmed försvann. Jag tror att vi i huvudsak är eniga om principerna. Förra året föreslogs en sänkning av nivån på gränsskyddet. Det tyckte vi var fel. Vi tyckte även att Socialdemokraternas motion i år var fel. Men det är viktigt att de partier som stod bakom beslutet 1990 håller fast vid grunden i beslutet. Det gäller både den förra regeringen och den nuvarande.

Fru talman! ''Mission impossible'' är rubriken i ett av de senaste numren av Kommun Aktuellt för den recension av den socialdemokratiska uppläggning av förnyelsen av den offentliga sektorn som skulle äga rum under 80-talet. Vad som avses är den ansats som gjordes under ledning av Bo Holmberg i civildepartementet. I artikeln beskrivs hur olika delar av den socialdemokratiska rörelsen var i otakt med den vision som vissa försökte framställa. Mot den bakgrunden kan det möjligen vara intressant att ta del av vad Socialdemokraterna nu, 1992, säger i sin motion om utvecklingen av den offentliga sektorn. Det är alltså fråga om samma ämne. Det är tydligt att takten när det gäller socialdemokratins omtänkande fortfarande är långsam, även om man beträffande takten kan säga att det går i rätt riktning. Om den motion som vi i dag behandlar hade framlagts med sin nuvarande lydelse i mitten av 80-talet, skulle man kanske ha kunnat anse att den innehöll ett antal intressanta ståndpunkter. I dag kan man möjligen notera att även Socialdemokraterna i sin motion nu skriver: ''Vi motsätter oss inte ett ökat inslag av konkurrens i de offentliga verksamheterna. Tvärtom menar vi att det kan verka stimulerande både när det gäller att hushålla med resurserna och att förbättra verksamheternas innehåll.'' Vidare säger man: ''Konkurrens från privata alternativ behöver inte avvisas.'' Möjligen kan man säga att om Socialdemokraterna inte under så lång tid då de var i regeringsställning och hade majoritet i flertalet kommuner hade avvisat just detta, skulle verkligheten i dag säkert ha sett annorlunda ut. På grund av Socialdemokraternas ofta stelbenta syn på den offentliga sektorns funktionssätt har de behövliga förändringarna inte kommit till stånd just när de skulle ha behövts.

Det är inte de vackra ord som kan skrivas i motioner om utveckling av offentlig sektor, som Socialdemokraterna har givit ett nytt prov på i den motion som vi behandlar i dag. Lisbet Calner kan kanske erinra sig vad Kjell-Olof Feldt skrev om den tänkta förnyelsen av offentlig sektor, som Socialdemokraterna drog i gång efter regeringsskiftet 1982: ''Retoriken blev för yvig i förhållande till de praktiska resultaten.'' Det vore, fru talman, inte klokt att i dag ersätta den nuvarande regeringens mer handfasta ansats med de riklinjer som Socialdemokraternas yviga retorik innebär. Det är vad Socialdemokraterna föreslår i sin reservation. Jag yrkar bifall till utskottets förslag. Bo Jenevall, jag vill gärna också beröra frågan om telefonservice till allmänheten. Det finns all anledning att avvakta den redovisning som regeringen skall ge med anledning av den hänvändelse som riksdagen gjorde 1989. Om man jämför med förhållandena 1989 har det dessutom skett en utveckling. Det finns nu ett större utbud av möjligheter. Det kan kanske vara rimligt att låta de statliga myndigheterna först förutsättningslöst se på vilka möjligheter de har att utveckla sin service till allmänheten. Ibland är det onekligen viktigt att komma fram snabbt.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

Fru talman! Det kan vara intressant att se på er kommunalekonomiska motion, Lisbet Calner. Visserligen motsätter ni er där den s.k. indragningen på 7,5 miljarder. Men samtidigt ålägger ni kommunerna ökade utgifter i förslag till nya åtaganden i den kommunala sektorn. Summan av förslagen i den kommunalekonomiska motion som ni framlägger är att kommunerna hamnar i ett ekonomiskt trångmål. Då blir det snarast de verksamheter som Lisbet Calner nu tog upp som får ytterligare svårigheter. Det pågår nu ett förändringsarbete ute i kommunerna. Jag berörde tidigare att det var synd att det förändringsarbetet inte kom till stånd för några år sedan, då förutsättningarna rent strukturellt var bättre. Detta förändringsarbete måste ske nu, samtidigt som vi tar itu med den ekonomiska krisen.

Herr talman! Några ord om min motion Fi709 som behandlas i detta betänkande och där jag föreslår ett återinförande av 25-öresmyntet när nu 10 öringen skall försvinna och den minsta valören på mynten blir 50 öre. Jag undrar egentligen hur man tänkt, då det inte längre skall vara möjligt att någonting kostar mindre än 50 öre. Jag vet att argumentet är att man alltid rundar av till det lägsta eller högsta. Det är faktiskt så att man fortfarande i det här landet har tillåtelse att köpa styckevis. Det skall alltså inte vara möjligt i fortsättningen. Det område som jag tänker på är postverket. Ett kärt område att hacka på, inte minst i denna kammare, är att posten inför för kraftiga portohöjningar. Då undrar jag hur man har tänkt sig framtiden. Nu kostar ett normalbrev 2,80 kr. Man brukar föra diskussioner om huruvida portot skall höjas med 10 öre eller 20 öre. Det kan fortfarande bli 20 öre, men nästa gång som postverket tvingas att höja tvingas det alltså höja från 3 kr. till 3,50 kr. Tala om inflation och naturligtvis åter hackande på posten för att man höjer för kraftigt! Men vad gör man? Då sägs det att det finns så många möjligheter, det finns t.ex. portomaskiner i företagen. Men den enskilde som köper 10 frimärken och tänker använda vart och ett i olika brev skall väl ha möjlighet få sätta rätt porto på sina brev. Det skulle vara intressant att veta om utskottet har någon förklaring till varför man tvingar ett visst verk -- detta är bara ett exempel -- till så kraftiga höjningar beroende på att det inte finns tillgång till andra valörer. Men mot ett enigt utskott går ingen enskild ledamot utan framsynthet -- det har jag lärt mig under mina många år här. Därför avstår jag från att yrka bifall till min motion. Jag hoppas att även finansutskottet så småningom upptäcker att det behövs någonting annat som motverkar inflation.

Herr talman! Jag förstod att jag skulle få det här resonemanget emot mig. Men det är faktiskt så att det inte är förbjudet att köpa ett frimärke. Det finns människor som klagar på att det i dag inte finns tillräckligt många valörer när det gäller frimärken och att man tvingas sätta på 5 öre för mycket. På posten bråkar man om sådant. Att inbjuda till sådant är ganska onödigt. Låt oss säga så här: Roland Larsson är postkassör, och jag kommer och ber att få köpa ett frimärke. Roland Larsson säger att tio frimärken kostar 32,50 kr. Jag ber att få ett och ger 3,50 kr. Vad får jag tillbaka, Roland Larsson?
Herr talman! Precis som när det gäller frimärken är det inte förbjudet att köpa ett tuggumi, som kan kosta 2,25 eller 2,30 kr. När man köper enstaka tuggumin blir det öresutjämning på 50-öringen i stället för 25-öringen. Det är enda skillnaden. I den mån någon vill köpa enstaka frimärken, vilket inte är så vanligt, får det naturligtvis den effekten att man kan få betala något mer än vad som kan anses rimligt för ett enstaka frimärke. Å andra sidan sker utjämning åt andra hållet också, vilket Wiggo Komstedt påpekade förut. Effekterna i det stora hela på lång sikt torde bli ganska små.

Herr talman! Jag förstår efter den debatt som Roland Larsson för att han blir ganska torr i munnen, och då blir det inte till att spotta på frimärket heller.

Herr talman! Det kan vara litet svårt att diskutera samhällstjänst när det tidigare talats om 25-öringar, men jag skall försöka återgå till den allvarliga sidan av kammarens arbete. Det betänkande som vi skall behandla nu i kväll gäller alltså samhällstjänst och bygger på en proposition från justitiedepartementet. Vi socialdemokrater säger inte nej till en utbyggd samhällstjänst. Vi tycker att det är bra, och vi tycker också att det är bra att den nuvarande regeringen försöker följa de intentioner som den gamla socialdemokratiska regeringen hade. Vad vi däremot är kritiska till är ungdomsbrottskommitténs fortsatta direktiv. Det är självklart att samhället måste ta ett ansvar för ungdomars tillväxtförhållanden. De barn och ungdomar som gör sig skyldiga till brott tillhör ofta den grupp som har störst behov av stöd och hjälp. Samtidigt är det viktigt att även unga kan upprätthålla och hävda grundläggande värden som skyddas av de straffrättsliga reglerna. Samhället måste reagera snabbt och konsekvent när unga begår brott. Den gamla socialdemokratiska regeringen vidtog en rad åtgärder som var riktade till ungdomar. Nya regler tillkom som förbättrade möjligheterna till ett snabbt och effektivt ingripande mot unga lagöverträdare. Möjlighet infördes för såväl polis som domstol att ålägga ungdomar att reparera och återställa det de hade förstört. Förbud infördes mot att bära kniv på allmän plats och mot försäljning av s.k. gatustridsvapen m.m. Vi vet att det i dag finns tecken som tyder på att utvecklingen bland ungdomarna är positiv. Andelen ungdomar som begår brott har minskat kraftigt, och andelen som prövar narkotika har sjunkit drastiskt. De stora problemen återfinns hos ett ganska litet antal ungdomar. Det kommer att kräva avsevärda resurser och mycket arbete för att ge dessa ungdomar förutsättningar till ett normalt liv. Vi vet också att den nuvarande lagstiftningen har brister, det är vi väl medvetna om. Det var också mot den bakgrunden som den socialdemokratiska regeringen tillsatte ungdomsbrottskommittén. Kommittén har till uppdrag att göra en samlad utvärdering av samhällstjänstreformens betydelse för behandlingen av unga lagöverträdare och i samband med detta förutsättningslöst överväga om den nuvarande arbetsfördelningen mellan socialtjänst och rättsväsende är väl avvägd och om samarbete mellan myndigheterna kan förbättras. Ungdomsbrottsligheten har ofta en grund i psykiska och sociala problem. De problemen löses inte med hjälp av rättsliga insatser utan kräver andra åtgärder, som vård och behandling. Ett fängelsestraff kan därför direkt motverka syftet att ge den unge förutsättningar för ett laglydigt liv. Det är också bakgrunden till principen att ungdomar under 18 år som begår brott skall falla under socialtjänstens ansvar -- inte under kriminalvårdens. Vi socialdemokrater menar att den principen också måste gälla i fortsättningen. Vi socialdemokrater har därför reagerat starkt mot de planer justitieministern har fört fram om att återinföra ungdomsfängelse och tillskapa veckoslutsfängelser för ungdomar. Men det innebär inte att vi anser att de nuvarande förhållandena i ungdomsvården är tillfredsställande. De brister som har varit rådande inom ungdomsvården har också lett till att riksdagen beslutat om att låta staten återta ansvaret för de särskilda ungdomshemmen. Med ett statligt huvudmannaskap och en central intagning är det lättare att få en överblick över ungdomshemmen, differentiera vården och planera intaget på ett ändamålsenligt sätt. Herr talman! Jag tänkte också något kommentera våra motioner. Vi socialdemokrater står naturligtvis bakom våra reservationer och det särskilda yttrandet, och jag kommer att yrka bifall till reservation 1. Reservation 1 behandlar frågan om ungdomsfängelser. Vi menar att ungdomsfängelser inte bör införas på nytt. Ungdomsbrottskommittén skall ju se över frågan, men vi tycker ändå att det är viktigt att vi markerar vår principiella inställning. Utskottet ställer sig ganska tvekande till frågan om veckoslutsfängelser. Men ungdomsbrottskommittén har fått i uppdrag att utreda frågan. Vi menar att det vore rimligt att säga nej från början och att kommittén inte behöver arbeta med den frågan. Vi anser också att samhället via jourdomstolarna skall reagera snabbt. Men samhället gör så redan i dag via domstolar och åklagare. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Det vi nu behandlar är ett betänkande från ett enhälligt utskott, med undantag för Vänsterpartiet, som har avgett en meningsyttring. Jag yrkar bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande TU17 och avslag på Vänsterpartiets meningsyttring.

Herr talman! Jag saknar kulturministern i kammaren. Det är beklagligt att inte det ansvariga statsrådet vill delta i debatten som behandlar invandrar och flyktingpolitiken, frågor som folkpartiet påstår är en av deras hjärtefrågor. Europa genomgår nu en utveckling som är mycket dramatisk. Krig, konflikter och svält var inte det vi väntade oss när Berlinmuren och kommunismen föll i Östeuropa. Inbördeskriget i f.d. Jugoslavien har visat på brister i det europeiska samarbetet. Det upptrappade våldet i Bosnien-Hercegovina har nu tvingat EG länderna att dra tillbaka sina observatörer. Vi har i Sverige ett stort antal flyktingar från det forna Jugoslavien. Invandrarverkets generaldirektör Christina Rogestam sade både i Tyskland, Österrike och Ungern stänger sina gränser. TV visade i går också hur österrikiska soldater vaktar gränsen. Den här situationen visar också att det är nödvändigt med en gemensam flyktingpolitik i Europa. Eftersom kulturministern inte är här får jag fråga ansvariga från regeringspartierna om regeringen tänker tillmötesgå kravet från invandrarverkets chef och införa visumtvång för jugoslaver. Krig, konflikter, förtryck, torka och svält har fått miljoner människor att lämna sina hemländer och bli flyktingar i ett annat land. FN räknar med att det i dag finns 17 miljoner flyktingar i världen. Ungefär lika många människor beräknas vara på flykt inom sitt eget lands gränser. Samtidigt som vi försöker hjälpa dem som tvingats fly måste vi göra något åt orsakerna till att människor tvingas lämna sina hem och sitt land. Afrika. Regeringarna i u-länderna står inför svåra flyktingproblem. Om u-länderna skall klara dels sin egenbefolkning, dels flyktingarna i sitt område, fordras omfattande och kraftfulla hjälpinsatser. För att lösa problemen anser vi att det krävs en sammanhållen flykting och immigrationspolitik, som genom internationellt arbete försöker undanröja och lindra orsakerna till flykt. Det behövs också ett system som bättre än det nuvarande ger dem som bäst behöver det rätt att stanna i vårt land. Den socialdemokratiska regeringen lade under våren 1991 fram en proposition om en aktiv flykting och immigrationspolitik. Propositionen hade föregåtts av en utredning, ett betänkande och ett remissförfarande. Både betänkandet och propositionen mottogs mycket positivt, men den borgerliga regeringen drog mycket snabbt tillbaka propositionen. Vi återkom därför under den allmänna motionstiden med en partimotion om flykting och immigrationspolitiken. Det är ju lite underligt att den proposition, som förra våren av praktiskt taget alla perier betraktades som något mycket positivt, nu som motion avslås. Det enda som har återkommit från den propositionen var en tidigareläggning av förslaget om utlänningsnämnd. Den tidigareläggningen har ju som bekant inneburit en mängd problem. Den 4 december fattade riksdagen sitt beslut om att inrätta en utlänningsnämnd, och den 1 januari skulle verksamheten starta. De flesta av oss vet ju att det tar tid innan en ny organisation blir intrimmad. Därför har utlänningsnämnden nu en kö på 15 000 människor som väntar på besked. Alla förstår säkert vad det innebär av oro och ångest för dessa människor. Invandrarverket fattar i dag inte några negativa beslut om jugoslaver, men vad händer den dag invandrarverket börjar att fatta beslut? Erfarenhetsmässigt vet man att många kommer att överklaga besluten. Utlänningsnämnden kommer att stå inför stora problem till hösten. Finns det någon plan för att kunna klara av jugoslavärendena inom rimlig tid? I vår reservation, som gäller inriktningen av flyktingpolitiken, anser vi socialdemokrater att det finns behov av en helhetssyn, en långsiktighet och mer av internationell samverkan. En aktiv flykting och immigrationspolitik omfattar också insatser inom utrikes-, handels och biståndspolitiken. Vi anser också att det behövs ett nytt system som bättre än det nuvarande klargör vilka som har en ovillkorlig rätt att bosätta sig här och vilka som är övriga immigrationssökande. Vi anser att en principiell, lagfäst rätt att bosätta sig här skall ges medlemmar av kärnfamiljen, d.v.s. Men vi har i Sverige ett snävt familjebegrepp i förhållande till många andra länder. Erfarenheten visar att för en invandrare har familjeåterföreningen en stor betydelse för hans möjligheter att finna sig till rätta och kunna etablera sig här i landet. Vi anser därför att regeringen skall fastställa en ram för bosättning av anhörig utanför kärnfamiljen. Regeringen bör fastställa en treårig planeringsram i samarbete med invandrarverket, Den anhöriga kan då planera för sin bosättning i Sverige och behöver inte heller anföra asylskäl och behöver därför inte utredas och belasta invandrarverkets resurser. I reservation 4 pekar vi bl.a. på behovet av att utveckla återvandringspolitiken. De flesta flyktingar har en dröm om att en gång kunna återvända till sitt hemland. För många blir det bara en dröm. Många andra återvänder, men både de själva och det forna hemlandet har förändrats, och de klarar inte av återvandringen, utan kommer tillbaka till Sverige. Erfarenheten visar att de flyktingar som funnit sig till rätta här har de största förutsättningarna för att klara en återvandring. En viktig del av återvandringspolitiken är därför att ge invandrarna en möjlighet att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur, och naturligtvis en möjlighet till utbildning och arbete. Det finns i dag en risk att återvändare från olika länder har getts olika förutsättningar att klara hemkomsten. Sverige bör därför arbeta för att det skall finnas en internationell samsyn på återvandringen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 4. Det betänkande som riksdagen i dag skall behandla gäller dels regeringens skrivelse om invandrar och flyktingpolitiken -- skrivelsen behandlar i huvudsak förra budgetårets verksamhet -, dels anslagsfrågor till statens invandrarverk. I betänkandet föreslås också ett nytt anslag för budgetåret 1992/93 på 10 milj.kr. som gäller insatser mot främlingsfientlighet och rasism och för att främja goda etniska relationer. Det är bra att extra medel ställs till förfogande för att bekämpa främlingsfientligheten och rasismen. Men det är viktigt att det här inte bara blir ett år med enstaka kampanjer och manifestationer utan att arbetet blir en integrerad del i ett långsiktigt arbete som bör bedrivas framför allt ute i skolorna och bland ungdomar. Det finns forskningsprojekt som visar att andelen ungdomar som är negativa till invandrare har ökat. Det har också visat sig att barn och ungdomar är mycket mottagliga för de mytbildningar och de fördomar som sprids. Därför tycker jag att det är viktigt att skolan får en stor del av medlen samt att det också satsas på kulturen och på att fördjupa lärarnas utbildning och fortbildning när det gäller kunskap om invandring, främlingsfientlighet och rasism. Flyktingpolitiken skulle förändras, sade statsministern i regeringsförklaringen. Något samlat förslag har hittills inte kommit om hur regeringen vill förändra. De förändringar som man hittills gjort är att ta bort 13-decemberbeslutet. Men samtidigt höjdes ribban genom att kulturministern vid samma tillfälle uttalade att en lång vistelsetid inte längre skulle tillmätas särskild vikt. Nu gäller att endast de som har varit i Sverige 18 månader den 1 januari 1992 får stanna, dvs. att de skulle ha ansökt om asyl före den 1 juli 1990. Hur är det med den generösa och humana flyktingpolitiken, när den krassa verkligheten tränger sig på? Det har dröjt ett tag innan vetskapen om vad förslaget innebar trängt igenom både hos förläggningspersonal och hos asylsökande. Portarna stängdes för alla andra -- ja, inte för barnfamiljer, dessa får stanna om barnen gått i skola eller förskola tre terminer. Nu har det också gått upp för frivilligorganisationerna, för asylgrupper och för kommittéer att verkligheten inte blev vad man förväntat sig av den humana och generösa flyktingpolitik som folkpartiet utlovade i valrörelsen. Det blev hårdare, och nu kommer naturligtvis protesterna och kritiken. Verkligheten är inte alla gånger så lätt att hantera.

Herr talman! ''Med flykting avses en utlänning som befinner sig utanför det land, som han är medborgare i, därför att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning, och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av det landets skydd.'' Det är vad som står i flyktingkonventionen. Sedan finns det andra internationella konventioner, bl.a. barnkonventionen med sina 46 artiklar. De första artiklarna betecknas som absoluta och måste respekteras av alla stater, oavsett utvecklingsnivå. Artiklarna med ekonomiska och sociala rättigheter är mer av målsättningskaraktär, men ett land som Sverige har en sådan nivå både ekonomiskt och socialt att även dessa artiklar för oss måste betecknas som absoluta. Artikel 22 tar specifikt upp flyktingbarnen. Europakonventionen och FN:s konvention om mänskliga rättigheter är exempel på andra internationella överenskommelser som vi gjort och lovat att följa. Detta, herr talman, är och skall vara utgångspunkten för svensk flyktingpolitik vad gäller både lagstiftning och det praktiska genomförandet. Kunskapen om och tolkningen av konventionerna är den grundläggande, den absolut nödvändiga utgångspunkten. Om det också kunde vara utgångspunkten i debatten åtminstone på den här nivån, så skulle många minst sagt konstiga påståenden och förslag kunna sorteras bort. Svensk flyktinglagstiftning grundar sig på och är ett försök att tolka och omskriva flyktingkonventionen. Men efter det att den nya utlänningslagen togs har vi ratificerat barnkonventionen, och det är bra att den nu tillsatta gruppen även tittar på utlänningslagen. Lagar, förordningar, idéskisser och arbetsmodeller har med täta mellanrum avlöst varandra under de senaste åren. Inte minst invandrarverket har varit produktivt vad gäller instruktioner ut till förläggningarna. När man skaffar sig information genom att läsa och lyssna på dem som finns i ledningen eller gör arrangerade besök ute i verksamheten, då får man en bild. Men jag vill påstå att stora delar av flyktingpolitikens verkliga ansikte förblir dolt för en, om man inte på nära håll kommer i kontakt med de asylsökande eller med deras ombud och frivilligorganisationer. Det har varit och är fortfarande alldeles för många skandaler och klagomål på invandrarverkets verksamhet, och även därför är det bra att en kommitté tillsatts för att se över verksamheten. Det föreligger fortfarande allvarliga brister i rättssäkerheten. Rättssäkerhet är för ett rättssamhälle en nödvändighet. Den är det fundament på vilket rättsstaten vilar. Ett rättssäkert system skall garantera asyl för asylsökande som har skäl att få det, oavsett hur många eller hur få som kommer. Kriterierna skall fastställas i förväg och inte utsättas för politiska eller diplomatiska dagsbedömningar. Rättssäkerheten är större i dag i Sverige i ett snatteri eller rattfyllerimål än den är i asylärenden, trots att det många gånger handlar om människors hälsa, liv, frihet eller död. Enligt asylrätten fattas beslut av samma myndighet som har skött förhör och utredning. Och eftersom det är invandrarverket som även utser juridiskt ombud finns en uppenbar risk för att det kommer att ingå i partsförhållandet. De här bristerna måste rättas till om vår trovärdighet som rättsstat skall bevaras. Våra förslag, herr talman, gör inte anspråk på att vara vare sig heltäckande eller absoluta, men vi vill med förslagen fästa uppmärksamheten på de brister som finns i dag. Därför har vi flera förslag som rör just lagstiftningen, förslag som finns i vår motion och i vår meningsyttring men som jag av tidsskäl inte kan gå in på nu. När beslutet om utlänningsnämnden togs ville vi ge den större befogenheter än vad den faktiskt fick, och vi vill bygga vidare på en mer opartisk hantering av asylutredning och beslut genom att återföra tillsättandet av juridiskt ombud till rättshjälpsmyndigheten och genom att inrätta asylnämnder som beslutar i första instans. Beslutsmotiveringarna har blivit bättre men är fortfarande inte bra. En advokat uttryckte det så, att ''de har blivit ordrikare utan att för den skull ha förändrats nämnvärt innehållsmässigt, fortfarande är de alltför schablonmässiga''. Att dokumentera praxis är lika viktigt i asylhanteringen som inom rättssystemet. Att tre fall som är likartade resulterar i tre olika beslut med tre olika beslutsfattare inger inte förtroende och utgör inte en acceptabel grad av rättssäkerhet. Den praxissamling som vi fick köpa för 800 kr. för ett år sedan är mycket undermålig. Dessutom förespeglades att det kontinuerligt skulle komma kompletteringar, något som inte har skett. Jag tycker att det finns all anledning att åter ställa krav på en praxisredovisning som både är att vara ett bra beslutsunderlag och ger oss och allmänheten insyn i beslutsprocessen. Även beslutspraxis hos regeringen och utlänningsnämnden är viktiga och bör dokumenteras och offentliggöras. Av tidsskäl har jag inte hunnit ta reda på under vilka departement som asyl och flyktingfrågorna sorterar i så många andra länder. Men jag vet att det i Danmark, Norge och Holland är justitiedepartementet som har ansvaret. I Frankrike är det utrikesdepartementet. Orsaken till yrkandet om att ansvaret hos oss skall flyttas över till utrikesdepartementet är att det åtminstone tidigare var mycket otillfredsställande att det rådde så stora skiljaktigheter mellan olika myndigheters syn på situationen i olika diktaturstater. Man kunde få olika svar beroende på vilken myndighet man vände sig till -- invandrarverket, UD eller arbetsmarknadsdepartementet. Vi tycker även att det skulle förkorta kommunikationsvägarna om UD hade ansvaret. Men det beror förstås på vilken betydelse man lägger i nödvändigheten av att ha en god länderkunskap. Jag vill påstå att det har varit och fortfarande är en brist på den kunskapen i asylhanteringen.

Så några ord om samarbetet med Västeuropa. Regeringarna inom EG tycks fångna i illusionen att det är möjligt att bygga ett slags Fästning Europa, medan parlamenten åtminstone i några EG-länder reagerar på konventionsförslag och vill ha större insyn i utarbetandet av konventionstexter och större rättssäkerhet i innehållet. Hans Magnus Enzensberger har i senaste numret av Moderna tider skrivit en artikel på temat ''Är båten full?''.

Överallt i världen finns det tillräckligt många människor som önskar sig sådana förhållanden och som är beredda att försvara dem där de råder. Ett civilisationens minimum. I mänsklighetens historia har detta minimum bara uppnåtts undantagsvis och tillfälligt. Det är bräckligt och ömtåligt. Den som vill skydda det mot angrepp utifrån hamnar i ett dilemma. För ju häftigare en civilisation försvarar sig mot ett yttre hot, ju mer den murar in sig, desto mindre får den till sist att försvara. Vad barbarerna angår däremot, dom behöver vi knappast invänta framför portarna. För de har alltid funnits på plats.'''' Inom EG sker nu en mycket snabb utveckling av harmoniseringen på flykting och immigrationsområdet. Maastrichtfördraget gör det möjligt att successivt föra in hela detta område under EG-rätten och EG:s institutioner. Schengenkonventionen som omfattar 141 artiklar skall för närvarande ratificeras av de nationella parlamenten. Vi har yrkat att regeringen skall ge riksdagen en samlad redovisning av Sveriges deltagande i det västeuropeiska samarbetet på det flykting och invandrarpolitiska området. Utskottet avstyrker bifall med hänvisningen att regeringens skrivelse innehåller en tämligen fyllig redogörelse för Sveriges deltagande i såväl västeuropeiskt som annat internationellt samarbete. Vi anser inte det. Schengenkonventionen? Eftersom ministern inte finns här kan vi inte få höra hennes uppfattning. Den har en direkt koppling till den inre marknaden i EG, som vi sannolikt tillhör om några månader. Jag anser att det är allvarligt för den parlamentariska demokratin om regeringen håller riksdagen oinformerad om avgörande diskussioner och förhandingar på det migrationspolitiska området. Det naturliga och det vanliga är att det är det mest akuta som man måste behandla förs, och så även i dagens ärende om flykting och invandrarpolitik. Att dessa områden behandlas tillsammans och samtidigt är otillfredsställande. Invandrarfrågorna kommer här och nu i skymundan, liksom de länge satts på undantag hos invandrarverket, på grund av den akuta situationen. I betänkandet påpekas att olika departement sedan länge har ansvar för invandrarfrågor inom sitt område. Men vi kanske skulle renodla redan här, och inte i vårt utskott behandla yrkanden om exempelvis utbildning, svenskundervisning, stödprojekt osv., utan hänvisa sådana yrkanden som gäller invandrares speciella behov till det utskott som behandlar huvudfrågan. Jag anser att varken riksdagen eller departementen tar invandrarfrågorna på allvar så länge som vi har den uppdelningen och särhanteringen. Det mest akuta är nu flyktingströmmen från det forna Jugoslavien och ärendebalansen hos utlänningsnämnden. I utredningens uppdrag finns att undersöka möjligheten att ge tillfälliga uppehållstillstånd utan att utreda flyktingskälen. Jag föreslår att det uppdraget lyfts ut och snabbehandlas. Det är inte rimligt att i den nu uppkomna situationen avsätta utredningsresurser. Nu sätts vår humanism och vår solidaritet på prov. Nu kan vi tillfälligt hjälpa grannarna när deras hus brinner. Det kräver att vi snabbt avför byråkratiska hinder och kostnader. Utlänningsnämnden behöver och har fått ökade resurser, men räcker det? Jag hade hoppats att ministern hade kunnat ge besked på den punkten. Vi väntar otåligt på att fler domare och fler förtroendevalda skall utses, så att vi kan förutsätta att arbetet går snabbare. Herr talman! Jag ställer mig bakom de 60 punkterna i vår meningsyttring. Alla är lika viktiga, så det vore fel att försöka prioritera någon framför de andra. Därför kommer jag inte att yrka bifall till någon av dem. Vi kommer att rösta för reservationerna 4 och 6, om det blir omröstning om dem.
För att underlätta kammarens behandling av detta ärende låter jag nu en representant för Ny demokratis reservationer få ordet innan utskottets talesman får ordet.

Herr talman! Jag skall nu fortsätta att tala om det hemska ämne som flyktingpolitiken uppenbarligen utgör i den här kammaren. För en dryg vecka sedan höll Ny demokrati på att skapa en kris i regeringen för att deltidspensionssystemet skulle bibehållas. Jag och förmodligen en stor del av svenska folket ställer oss frågan om det kommer att bli en ny regeringskris nu när regeringen är tvingad att höja anslagen med ytterligare någon miljard för att klara den stora ökningen av antalet flyktingar. Varje månad kommer 6 000--7 000 flyktingar till Sverige. De flesta kommer från det forna Jugoslavien. Ungefär 80 % av dessa flyktingar är ekonomiska flyktingar, som skall skickas hem. Man kan fråga sig hur vi skall kunna klara anstormningen av flyktingar. Jag vill hänvisa till Roland Antehag som varnar för att det blir kritiskt med 50 000 personer i förläggningar. Hur skall vi kunna klara den här situationen när vi nu har en tillströmning på 6 000--7 000 flyktingar per månad? Sätt en gräns för hur många flyktingar vi skall ta emot. Sortera ut vilka flyktingar som är ekonomiska resp. berättigade flyktingar. Det är det viktigaste. Vi har rest kravet att man bör företa utvisning vid grova och upprepade brott. Det finns ingen anledning till att vi skall importera kriminalitet till Sverige. Vi har tillräckligt som det är i dag. Man skulle kunna spara stora belopp för samhället om man sköter den här frågan ordentligt. Man skulle t.ex. kunna använda skattesänkningar, bl.a. på energiskatterna, i stället för att göra en omfördelning av skatterna som Socialdemokraterna har gjort i 15--20 år. Regeringen fortsätter nu med samma politik i stället för att spara pengar. Var skall man dra gränsen? Det är en fråga som det är upp till riksdagen att diskutera. Man kanske skall vara så pass drastisk att man till att börja med skall sätta gränsen på samma nivå som i FN:s flyktingkommission för att få ordning på det här träsket. Man kan då rensa, och människor skulle slippa sitta i våra flyktingförläggningar tre till fem år. Det är inte humant, mina damer och herrar. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 2 i mom. 3, reservation 3 i mom. 9, reservation 5 i mom. 28, reservation 6 i mom. 40

Herr talman! Genom nyhetsrapporteringen från världens olika hörn påminns vi dagligen om de händelser och förhållanden som får männsikor att fly från sitt hemland. Just nu upptas vår uppmärksamhet av de blodiga krig som pågår i det som en gång var Jugoslavien. Vi ser varje dag TV bilder med människor på flykt. Något tusental i veckan når för närvarande Sveriges gräns och begär en fristad undan kriget. Situationen är densamma i en rad andra europeiska länder. Utsatta och hårt pressade människor söker fred och frihet. Detta är flyktingpolitikens vardag. Därför blir man mycket förvånad när man hör Ny demokratis representant här i talarstolen säga att 80 % av de som kommer från det forna Jugoslavien är ekonomiska flyktingar. Tittar inte Ny demokratis riksdagsledamöter på TV? Läser de inte tidningen? I så fall borde de upptäcka att det pågår ett blodigt inbördeskrig i de forna jugoslaviska republikerna. Det är förvånansvärt att man får höra sådana påståenden i Sveriges riksdags talarstol. Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 10 behandlas ingående vårt lands flykting och invandrarpolitik. Utöver budgetpropositionens anslag behandlas också regeringens flyktingskrivelse och ett stort antal motioner. Betänkandet ger en bra sammanfattning för den som vill lära sig mer om flykting och invandrarpolitiken, den gällande lagstiftningen, hanteringen av asylärenden, det internationella samarbetet, flyktingmottagningen och åtgärder mot främlingsfientlighet. För att till viss del tillmötesgå Berith Eriksson som säger att flyktingspolitiken alltid tar överhanden skall jag börja med en del av invandrarpolitiken -- frågan om främlingsfientlighet och rasism i Sverige. Under det senaste året har vi i flera europeiska länder kunnat se en våg av främlingsfientlighet och rasism dra fram. Inte heller vårt land har förskonats. De brutala våldsaktioner som i början av detta år riktades mot invandrare och flyktingar och som med rätta upprörde det svenska samhället föranledde utskottet att anordna en offentlig utfrågning om främlingsfientlighet och rasism i vårt land. Utfrågningen återfinns som en bilaga till betänkandet och är en intressant läsning för den som vill skaffa sig mer kunskaper på området. I flera motioner som lämnades under allmämna motionstiden diskuterades olika åtgärder för att möta en ökande främlingsfientlighet. Låt mig konstatera att det inte finns några enkla lösningar. Det handlar om ett tålmodigt och långsiktigt opinionbildningsarbete. Det tror jag att vi är ganska överens om i den här kammaren. I årets budgetproposition föreslår regeringen därför inrättandet av ett nytt anslag på 10 milj.kr. att användas för insatser mot främlingsfientlighet och för att främja goda etniska relationer. Utskottet tillstyrker detta nya anslag. Utskottet har också i stor enighet velat göra en markering i sakfrågan för att understryka hur viktigt det är att vi i vårt samhälle klargör var gränserna går och att det inte skall vara något tvivel om vilken uppfattning de i Sveriges riksdag representerade partierna har i frågor om rasism och främlingsfientlighet. Herr talman! Jag tar mig friheten att citera några rader ur utskottsbetänkandet: ''Utskottet vill till en början framhålla att vårt samhälle bygger på respekten för människovärdet och respekten för den enskilda individen, oavsett hudfärg, religion eller härkomst. Yttringar av främlingsfientlighet och rasism måste därför med kraft motverkas. Utskottet konstaterar härefter att stor enighet råder om att kampen mot främlingsfientlighet och tendenser till rasism handlar om betydligt mera än vad som kan innefattas inom en snäv ram av speciella åtgärder. Arbetet med att värna tolerans och öppenhet och att bekämpa främlingsfientlighet och rasism måste, som kulturministern framhållit, bedrivas ständigt och långsiktigt. Insatser utanför det invandrar och invandringspolitiska området har den största betydelse. I motion Sf614 har framhållits bl.a. betydelsen av politisk sammanhållning kring de demokratiska värdena och öppen debatt om invandringens betydelse och villkor. Utskottet delar helt denna uppfattning och vill i likhet med motionärerna framhålla betydelsen av en bred ansats i kampen mot främlingsfientlighet och rasism.'' Jag tycker att det är av stort värde att det finns en bred enighet på det här området i Sveriges riksdag när det gäller att hantera dessa frågor. Herr talman! En annan fråga som väcker debatt och som har uppmärksammats av en bred allmänhet är de långa handläggningstiderna i asylärendena. I överklagandeärendena kan man få vänta ett par år på besked. Det skapar en rad problem i flyktingmottagandet och ger allmänheten en missvisande bild av vår flyktingpolitik. Dessutom innebär de långa väntetiderna en orimlig press på den asylsökande, samtidigt som de leder till ökade kostnader för samhället. En klen tröst i sammanhanget tycks vara att vi delar det här problemet med en rad andra länder i Europa. I t.ex. Tyskland tar det också flera år att få besked i ett ärende. Låt mig först konstatera att det finns en stark vilja hos oss i regeringspartierna att göra allt vi kan för att korta tiderna utan att vi äventyrar rättssäkerheten. Vi är beredda att tillföra de resurser som behövs för att statens invandrarverk och utlänningsnämnden skall kunna klara sina uppgifter på rimlig tid. En rad åtgärder har vidtagits och kommer att vidtas som påverkar handläggningstiderna. Jag skall helt kort återge några av åtgärderna. För det första har riksdagen i bred enighet beslutat att överföra utredningsansvaret i asylärenden från polisen till statens invandrarverk den 1 juli i år. Vi får därmed ett led mindre i hanteringen av asylansökningar. Väntan på polisutredning har varit en flaskhals i instanskedjan. Invandrarverket kommer nu när man tar över ansvaret att pröva nya former för utredningen. Den asylsökande skall själv få skriva ner sin berättelse. Sedan översätts berättelsen av tolk. Handläggaren hos invandrarverket träffar därefter den asylsökande och tillsammans går man igenom ansökan och gör erforderliga kompletteringar. På det här sättet blir det ett bättre underlag för beslut i asylärendet, vilket både spar tid och ökar säkerheten i besluten. På så sätt uppfylls också lagens krav på muntlig handläggning på ett bättre sätt. För det andra har det den 1 januari i år inrättats en utlänningsnämnd som har tagit över regeringens uppgift i överklagningsärenden. Tyvärr måste vi konstatera att nämnden dels ärvt en stor balans från regeringskansliet, dels haft praktiska problem i starten, vilket försvårat arbetet. Regeringen och kulturministern har insett allvaret i situationen och tillfört nämnden extra resurser i form av 40 tjänster utöver basbemanningen vid starten och helt nyligen ytterligare en insatsstyrka på 60 tjänster. Utskottet utgår ifrån att man från regeringens sida fortlöpande följer utvecklingen i nämnden och att man är beredd att tillföra ytterligare förstärkningar om så behövs för att uppnå rimliga tider i överklagningsärenden. För det tredje har regeringen tillsatt en utredningsman med uppgift att se över utlänningslagen och bl.a. komma med förslag som förenklar tolkningen och tillämpningen av lagen. Man ser över reglerna för ny ansökan, omprövning av beslut och överklaganden i vissa fall. Vi från utskottsmajoriteten är övertygade om att dessa åtgärder skall göra det möjligt att åstadkomma rimliga tider för handläggning av asylärenden, även om det när det gäller utlänningsnämnden kan ta viss tid, eftersom de beslutade insatsstyrkorna inte kommer att vara i full gång förrän efter några månader. Den reservationen måste vi dock göra. Herr talman! Jag skall nu övergå till att kommentera de reservationer som har fogats till detta betänkande. Socialdemokraterna har avlämnat två reservationer, en om inriktningen på flykting och invandrarpolitiken och en om det internationella samarbetet. I reservationerna föreslås bl.a. särskilda anhörigkvoter och konjunkturanpassad arbetskraftsinvandring. Ståndpunkterna är väl kända och återfanns i den proposition som den föregående regeringen lämnade till riksdagen våren 1991. Propositionen återkallades av den nuvarande regeringen. I allt väsentligt föreligger det inte några större meningsskiljaktigheter om behovet av en helhetssyn på flyktingpolitiken, av åtgärder riktade mot grundorsakerna till flyktingskapet eller om behovet av en human flyktingpolitik. Inte heller när det gäller det internationella samarbetet kan jag finna att det finns några mera principiella motsättningar när det gäller Sveriges agerande och insatser. Reservationerna får väl ses mer som markeringar av Socialdemokraterna om att man vill ''puffa på'' i ett antal frågor. Vi står inför en del förändringar till följd av ett närmande till det övriga Europa. Såväl EES-avtalet som ett kommande EG-medlemskap och pågående andra internationella överläggningar kan komma att nödvändiggöra reformeringar av utlänningslagstiftningen och invandringspolitiken inom de närmaste åren. Det finns därför anledning att avvakta med att genomföra alltför stora förändringar eller att göra ingrepp i flyktingpolitiken, t.ex. att införa någon typ av kvotsystem eller en konjunkturanpassad arbetskraftsinvandring. Vi måste avvakta tills vi vet hur övriga länder i Europa kommer att välja väg i ett antal frågor och vad det kan ha för påverkan för svensk del. Herr talman! Ny demokrati har fogat fem reservationer till betänkandet. Man säger sig vilja ha en öppen och ärlig debatt om flyktingpolitiken. Men när jag läser Ny demokratis motioner och reservationer måste jag konstatera att man själv inte bidrar vare sig till öppen eller till särskilt ärlig debatt. I reservation 7 påstår man t.ex. att ungdomar skulle vara diskriminerade i jämförelse med flyktingar och invandrare när det gäller att få arbete, utbildning och bostad. Men man har inte ett enda exempel vare sig i motionen eller i reservation på hur den här diskrimineringen ser ut i praktiken. Alla som under ett antal år har arbetat med de här frågorna vet att den grupp som har det svårast i fråga om arbetsmarknaden och utbildning är faktiskt invandrar och flyktingungdomarna. Det är de som kan sägas vara utsatta för diskriminering i vissa sammanhang. Det har knappast undgått någon här i kammaren att Ny demokrati vill ha en förändrad flyktingpolitik. Men vad är det för förändringar man egentligen vill ha? I reservation 2 talar man om att det svenska flyktingmottagandet bör koncentreras till sådana utlänningar som har allvarliga och uppenbara skäl att fly från något. Man vill ha en utredning som utarbetar en flyktingdefinition som grundas på detta. Men vilken är då skillnaden i förhållande till dagens asylregler? Det krävs i dag allvarliga skäl för att få asyl i Sverige. Vilka är det som Ny demokrati vill ta ifrån asylrätten? Det framgår varken av motionen eller av reservationen. Jag tycker att man skall kliva fram ur mörkret, om man vill ha en ärlig och öppen debatt. Redovisa era förslag och tankegångar! Vi som är anhängare av en generös och humanitär flyktingpolitik räds inte en sådan debatt. Herr talman! Till sist några ord med anledning av den meningsyttring som Vänsterpartiet har fogat till betänkandet. Meningsyttringen innehåller ett antal yrkanden som vid flera tillfällen har behandlats här i kammaren i samband med bl.a. antagandet av utlänningslagen. Det finns kanske inte någon anledning att närmare gå in på de olika förslagen när det gäller bl.a. utvidgad asylrätt åt ett antal grupper. Man motiverar det med att en sådan skulle höja rättssäkerheten. Det pågår för närvarande ett arbete i fråga om en del av de punkter som Berith Eriksson har tagit upp, såsom beträffande t.ex. muntlig handläggning, motivering av besluten och praxissamling. På alla dessa områden pågår det ett arbete för att utveckla de metoder och det arbetssätt som invandrarverket har tillämpat. Jag medger att dessa inte är fullödiga till alla delar, men det finns mycket starka ambitioner att försöka nå ett bra resultat. När det gäller muntlig handläggning kommer den modell som man på invandrarverket väljer, när man tar över ansvaret från polisen den 1 juli, att öka möjligheterna till muntlig handläggning, ge ett bättre underlag och därmed öka rättssäkerheten. Berith Eriksson hade ett antal synpunkter på invandrarverkets sätt att arbeta. Om man ser på invandrarverkets arbete under de senaste åren, kan man konstatera att invandrarverket har klarat sina uppgifter på ett hyggligt sätt med hänsyn till de förutsättningar som man har haft. Man fick en kraftig ökning av antalet asylsökande mitt under en omorganisation, vilket skapade stora bekymmer för verket under lång tid. Men med facit i hand kan man inte dra sådana slutsatser som Berith Eriksson drar, t.ex. att invandrarverket mer eller mindre bör avskaffas. Det är inte heller riksdagens sak att lägga sig i regeringens inre arbete och avgöra var olika frågor skall hanteras. Det måste vara upp till regeringen själv att avgöra vilket departement som skall avgöra olika frågor. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Det sades i regeringsförklaringen att flyktingpolitiken skulle förändras. Jag undrar om det var den förändringen som Rune Backlund redogjorde för, nämligen en översyn av utlänningslagen och av mottagandet av asylsökande. Är det detta som är förändringen av flyktingpolitiken? Jag fick inget svar på den fråga jag ställde när det gäller visum för jugoslaver. Eftersom kulturministern nu har infunnit sig i kammaren, kan jag lika gärna ställa frågan till henne. Tyskland, Österrike och Ungern stänger sina gränser. Min fråga är då om regeringen tänker tillmötesgå kravet från invandrarverkets chef på att införa visumtvång för jugoslaver.
Herr talman! Maud Björnemalm frågade vilka förändringar som kommer. På en punkt har det ju blivit en förändring den 19 december i och med att den nya regeringen upphävde de undantagsbestämmelser som den föregående regeringen införde 1989. Dessutom pågår det ju ett förändringsarbete som kommer att ske i utredningsform. Man har tillsatt en särskild utredare för att se över utlänningslagen. En utredning skall se över flyktingmottagandet och organisationen för flyktingmottagandet. Härtill kommer de förändringar som kan föranledas av ett närmande till det övriga Europa när det gäller EES avtalet och ett medlemskap i EG. Även det här kommer att innebära förändringar på ett eller annat sätt med avseende på den svenska flyktingpolitikens utformning. Så det förändringsarbete som Maud Björnemalm efterlyser kommer ju att ske etappvis. Det blir kanske inte någon stor, samlad redovisning. Det hela blir en följd av den internationella utveckling som för närvarande pågår. Socialdemokraterna har ju själva i en motion pekat på att det just nu pågår ett omfattande internationellt arbete för att bl.a. finna en ny och utvidgad konventionstext. Sådana här saker kommer naturligtvis att påverka även den svenska flyktingpolitiken.

Herr talman! När det gäller ungdomsdiskrimineringen som Rune Backlund tog upp tycker jag att han skall tala med ungdomarna t.ex. här i Stockholm. Då får han veta vilka förhållanden som råder beträffande köer, bostäder osv. Gör det så får ni en uppfattning om vad diskriminering på ungdomssidan innebär! Vi i Ny demokrati påstår med bestämdhet att 70-- 80 % av flyktingarna är ekonomiska flyktingar. Såvitt jag vet pågår det inte något krig i provinsen Kosovo. Just nu är det väldigt många kosovoalbaner som kommer till Sverige. Visumtvång har ju införts i Tyskland, och då är det väl inte så konstigt om vi tillämpar samma regel för att minska tillströmningen av flyktingar, som ändå skall åka hem efter något eller några år. Hem skall de emellertid, eftersom det är ekonomiska flyktingar som det rör sig om. Det är ju inte meningen att polisen skall leta på toaletterna på flygplan m.m. efter passbitar för att sedan sitta och pussla ihop det hela på kontoret. Jag misstänker att polisen har annat att göra än att gräva i sådant där. Kräv åtminstone att invandrarna har pass när de kommer hit! De långa handläggningstiderna kommer ju inte att minska -- som regeringen vill -- när vi nu tar in så många fler flyktingar. Procentuellt sett ligger Sverige, om vi ser till befolkningens storlek, skyhögt över alla andra länder när det gäller intagandet av flyktingar. Skall vi fortsätta med en sådan flyktingpolitik, tills bubblan spricker? Till sist, Rune Backlund: Sätt inte till flera utredningar, som det talas om, utan handla i stället!
Herr talman! Peter Kling hänvisar till ungdomarna i Stockholm. Då blir frågan: Är det invandrarnas eller flyktingarnas fel att det saknas bostäder i Stockholmsområdet? Ser man på flyktingmottagandet i Sverige, kan man konstatera att Stockholmskommunerna inte har tagit emot så många. Vid fördelningen av flyktingarna de senaste åren har andra kommuner i landet fått bära den tunga bördan. Därför tycker jag inte att man kan resonera på detta sätt. När det gäller Jugoslavien och Kosovo påstår Peter Kling på nytt att det rör sig om 80 %. Men känner inte Ny demokrati till att krigslagarna i Jugoslavien också omfattar Kosovoprovinsen? Det är ju faktiskt så, att man flyr undan de krigslagar som gäller i det gamla Jugoslavien. Krig pågår ju även i områden som gränsar till Kosovo. Jag vill än en gång fråga: Hur kan Ny demokrati med säkerhet påstå att det rör sig om 80 %? Det har inte gjorts några grundliga utredningar om dem som har kommit hit de senaste dagarna. I Ny demokrati talar ni om att man skall ha allvarliga skäl att fly från någonting och att det är detta som skall vara grunden för den svenska flyktingpolitiken. Är då inte krig någonting allvarligt att fly ifrån? Är krig enligt er egen motion en grund för att kunna få asyl i Sverige, eller vill ni göra andra stora inskränkningar i asylrätten? Jag tycker att ni öppet skall redovisa vad det är för asylskäl som skall gälla i Sverige. Vad tolkar ni in i begreppet allvarliga skäl att fly från något? Jag vill gärna ha en redovisning från Ny demokrati på den punkten.
Herr talman! När det gäller bostäder ges ju, Rune Backlund, flyktingarna företräde framför våra egna ungdomar, som kanske har stått i kö i flera år. Det är det som jag talar om. Vad kosovoalbanerna angår har ju de samma förutsättningar som alla medborgare i f.d. Sovjetunionen. Men Rune Backlund vill kanske att vi skall ta hit 30 miljoner människor från det hållet också. I så fall får vi faktiskt se till att sätta upp ännu fler flyktingtält än dem som vi nu har börjat sätta upp runt om i Sverige. Jag skall, Rune Backlund, konkret tala om var vi står och vad vi vill. Vi vill ha en spikad kvot, reglera inte det hela med köer. Vi vill ha glasklara regler om vilka som skall komma in. Vi vill ha visum och utvisning vid brott. Och till sist: Vi vill ha andra bidragsformer, lån rakt över till dem som skall få stanna.
Herr talman! Det var en intressant jämförelse som Peter Kling gjorde med invånarna i OSS-staterna. Mig veterligt råder det inte krigstillstånd i någon av OSS-staterna, men det gör det i det forna Beträffande de regler som skall gälla sade Peter Kling att man skall ha en spikad kvot. Men om detta står det ju ingenting i er motion. Där står att det skall vara fråga om allvarliga skäl för att få asyl i Sverige. Därför måste jag ställa frågan en gång till: Vad är enligt Ny demokrati allvarliga skäl när det gäller att få asyl i Sverige? Jag vill gärna ha en precisering, för först då kan vi faktiskt bedöma vad Ny demokratis flyktingpolitik innebär i förhållande till de regler som gäller i dag i vår asyllagstiftning. Jag vill gärna ha en precisering: Är det krig, politisk förföljelse, religiös förföljelse eller vad är det som ni menar? Vad ingår i er flyktingdefinition som ni vill ha en utredning om?

Herr talman! Inget annat statligt verk, Rune Backlund, har fått en så förödande kritik av bl.a. diskrimineringsombudsmannen och justitieombudsmannen som invandrarverket. Det finns all anledning att syna dess verksamhet, och jag är därför nöjd med den översyn som nu sker. Jag måste emellertid ta upp frågan om rasism och främlingsfientlighet. Efter att ha läst Sven Lindqvists bok Utrota varenda jävel om det europeiska arvet, sökte jag vårt eget historiska arv. Jag hittade soldatinstruktionen med titeln Vårt fädernesland och dess försvar. Instruktionen kom ut 1930 och ersattes först 1952. I inledningskapitlet handlar det om den nordiska folkstammen, och där slås följande fast: ''Det är i folkets rasegenskaper som vår förmåga och kraft ytterst bottnar. Därför utgör blandning med en icke likvärdig ras en av de största farorna för ett högtstående folk. Det kan betyda kulturell och ekonomisk tillbakagång.'' Tusentals värnpliktiga blev ordervägen upplysta om den rena svenska rasens överlägsenhet och faran med rasblandning. Innan man kunde skilja på arvets och miljöns påverkan, frodades fördomar och drömmar, även här i Sverige, om att kunna framavla övermänniskan. Det som i dag betraktas som galenskaper, ansågs för inte så länge sedan vara högsta vetenskap. Med denna återblick vill jag säga att när man diskuterar rasism och främlingsfientlighet och åtgärder för att motverka dem, är det viktigt att inte blunda för det sociala miljöarv som vi i Sverige och andra europeiska länder faktiskt har. Det finns säkert en del män i denna kammare som har fått denna utbildning. Herr talman! Det går lättare att möta fördomar om man vet varifrån de kommer.
Herr talman! Berith Eriksson hänvisar till de uttalanden som har gjorts från JO och DO när det gäller den hårda kritik som invandrarverket har fått. De uttalanden som har gjorts från JO har lästs mycket noga på invandrarverket, inte minst av invandrarverkets styrelse. Jag kan konstatera att JO i flera fall har noterat att det har varit en mycket svår situation för verket i samband med omorganisationen 1989 och en kraftig ökning av antalet asylsökande som skapade problem och ledde till att misstag begicks. JO har haft förståelse för att verket har haft en pressad situation. Men man har självfallet uppmanat verket att se över sina rutiner. Det har också skett med anledning av JO:s uttalanden. Berith Eriksson skall kanske därför inte gå bakåt i tiden så mycket när hon tittar på hur invandrarverket arbetar, utan i stället titta på hur det nu fungerar när invandrarverket har fått tid på sig att få rutinerna att fungera. Inte minst sedan man har övergått till en decentralisering av organisationen när det gäller asylbyråer och annat har det blivit en bättre hantering av många av de frågor som Berith Eriksson har tagit upp och där hon tidigare varit kritisk. Jag tycker att vi skall hålla oss till den verklighet som för närvarande råder inom flyktinghanteringen och flyktingmottagandet och inte hänvisa så mycket till det som är historia.
Herr talman! Fortfarande vänder sig lika många människor -- advokater, asylsökande och människor som arbetar med asylsökande -- till politiker om dessa ärenden. Jag vet därför inte om jag kan hålla med om att det har skett särskilt stora förändringar i hanteringen. I mitt inledningsanförande hänvisade jag till vad diskrimineringingsombudsmannen hade sagt när det gällde att tillföra invandrarverket juridisk kompetens. Den frågan och andra brister som jag tog upp kvarstår således. Jag vill passa på att ta upp ett mycket oroande fenomen, nämligen urvattningen av lagarna. Det finns anledning att fråga hur många flyktingar som egentligen är konventionsflyktingar men som får uppehållstillstånd av humanitära skäl. Detta får till följd att den statistik som vi får del av i högsta grad är bedräglig. Den kan sedan användas av människor som vill påstå att merparten av dem som söker sig till Sverige har en sämre flyktingstatus. Exempel på denna urvattning finns i överflöd. Ett exempel är ett uttalande om att en person har blivit torterad bara en gång. Ett annat exempel är en iranier som hade suttit tre år i iranskt fängelse och som fortfarande var funktionär i ett förbjudet politiskt parti. Om honom sade man att det ju var ett tag sedan han satt i fängelse.

Herr talman! Jag kan försäkra Berith Eriksson att jag inte lider av bombflygarsyndromet när det gäller denna fråga. Jag har dagligen kontakt med ärenden som rör olika asylsökande och andra ärenden som behandlas av invandrarverket och utlänningsnämnden. Jag har haft anledning att gå ganska djupt in i många av dessa ärenden. Jag säger återigen att jag tycker Berith Erikssons kritik av invandrarverket är något svepande. Hon hänvisar till DO. Men det är bara att konstatera att verkets överdirektör, Per-Erik Nilsson, besitter en hög juridisk kompetens, det är alla överens om. Räcker det inte för Berith Eriksson att duktiga jurister är anställda på verket? Vilken kompetens är det annars som Berith Eriksson egentligen efterlyser? Jag anser att Berith Eriksson använder påståenden och uttalanden som gjordes om förhållandena på verket men som ligger ett par år tillbaka i tiden. Det har hänt väldigt mycket sedan dess. Per-Erik Nilsson har, sedan han kom till verket, arbetat mycket med att staga upp delar av hanteringen, att få fram en praxissamling, som vi har kunnat se exempel på, att hjälpa till i arbetet med att få fram bra beslutsmotiveringar osv. Jag tycker att vi skall titta på hur det ser ut i dag och inte titta så mycket bakåt i tiden. Det har skett en hel del förändringar under de senaste två åren.

Herr talman! Dagens betänkande grundar sig på dels en proposition, dels en skrivelse från regeringen, dels motioner om invandrar och flyktingpolitiken. Jag skulle vilja börja med regeringens skrivelse. Jag tycker att den är utmärkt. Den ger en omfattande information om svensk invandrar och flyktingpolitik. Det verkar som om ledamöterna i Ny demokrati inte har bemödat sig att läsa igenom den eller annat material i i ämnet -- det har vi fått belägg för tidigare i debatten -- annars hade de inte behövt klaga på informationen eller debatten om flyktingpolitiken i en särskild reservation. Det som är dunkelt i denna debatt är, precis som Rune Backlund sade, var Ny demokrati står och vilken alternativ flyktingpolitik man egentligen vill ha. I regeringens skrivelse poängteras bl.a. att det i den svenska flyktingpolitiken ingår ''internationellt agerande för att bidra till att internationella konflikter motverkas och löses och för att respekten för mänskliga rättigheter upprätthålls''. Detta är en mycket viktig punkt i flyktingdebatten som borde framhållas alltmer. Tyvärr ser världen inte ut på ett sådant sätt att vi kommer undan problemet med flyktingar. Människor tvingas på flykt på grund av de konflikter som råder. Inte minst när det gäller det forna Jugoslavien får man ju i hela Europa dagligen bevis på vilka problem som råder. Men det är tydligen inte alla som har uppfattat problemen på denna punkt. Förutom den allvarliga och djupt tragiska konflikt som uppstått efter kommunismens sönderfall ökar klyftorna mellan de rika och de fattiga länderna i världen. UNDP:s senaste rapport visar tydligt på orättvisorna i världen. En femtedel av världens befolkning, dvs. 1 miljard människor, förbrukar 80 % av jordens resurser, medan 80 % av befolkningen, dvs. 4 miljarder människor, skall dela på 20 %. De här klyftorna mellan fattiga och rika länder ökar. Fattigdomen i sig leder till konflikter, vilka i sin tur leder till att människor tvingas på flykt. Därför måste det till en annan fördelning när det gäller jordens resurser. Västeuropa kan inte bygga ett ''Festung Europa'' -- en ofta använd benämning. Det finns en tendens i dag till att fixera debatten till Europas struktur. Den globala solidariteten har kommit på undantag. Vi måste se de globala sammanhangen. Om vi inte gör det kommer ännu större problem att uppstå, t.ex. med massvandringar. De rika europeiska länderna bör också ta ett större ansvar för de flyktingar som finns i dag. Sverige bör vara pådrivande när det gäller att skapa en gemensam human och generös flyktingpolitik i Europa. Nu finns det, tyvärr, tendenser åt det andra hållet, dvs. till en ökad restriktivitet. Vi i Sverige har ju fått ett nytt parti i riksdagen som har blivit invalt på en främlingsfientlig politik. Det som i stället behövs, och här citerar jag återigen från regeringens skrivelse, är ''internationellt samarbete för en solidarisk ansvarsfördelning och för att stärka flyktingars rättsliga skydd''. Tyskland och Österrike har planer på ett visumtvång. Jag är osäker på om man verkligen har fattat beslut om visumtvång eller om man planerar för ett sådant. Debatten finns i alla fall om att visumtvång skall införas för flyende jugoslavier. Men flyktingar kan inte på samma sätt som när det är fråga om turister avkrävas visum eller andra resedokument. Det ligger i flyktingens situation att så är fallet. I dag har invandrarverkets chef föreslagit att Sverige skall följa Tysklands och Österrikes exempel. Det tycker jag vore djupt tragiskt. Det är just en sådan här situation som kräver att det förekommer ett samarbete i Europa och att det finns en internationell samordning av asylpolitiken. Den ökande främlingsfientligheten i Europa är skrämmande. Det är obegripligt att nazistiska värderingar kan få ny grogrund. Många hade hoppats att det, med kännedom om vad som hände i Nazityskland och med tanke på den ökade demokratin i Europa, inte skulle finnas någon grogrund för den här typen av värderingar. Tyvärr har vi inte en sådan situation. Det viktiga är att vi reagerar på rasism och främlingsfientlighet var dessa än uppstår. Den våg av illdåd mot flyktingar och invandrare som bröt fram i höstas i Sverige väckte avsky och förtvivlan hos många svenskar. Det kom till uttryck i en mängd manifestationer. Denna solidaritet som många känner med människor som är på flykt kommer oftast inte till uttryck i massmedia. I stället förekommer där sensationella skriverier om illdåd osv. Kampen mot rasismen och främlingsfientligheten måste ständigt pågå, inte bara när media tycker att det är intressant att skriva om dem. Det är bra att det nu avsätts medel för det här viktiga opinionsarbetet. Ny demokratis motioner späder på främlingsfientligheten. En av de värsta motionerna handlar om ungdomars diskriminering gentemot flyktingar och andra invandrare. Ny demokrati föreslår här lagstiftning. Om det är några som har svårt att etablera sig i samhället är det, precis som Rune Backlund här sade, invandrarungdomarna. Tänk om Ny demokrati kunde engagera sig för deras möjligheter att erövra en plats i samhället! Peter Kling talade om tillgången till en bostad och sade att invandrarna går före i bostadskön. Men situationen på bostadsmarknaden har förändrats. Har ni i Ny demokrati inte noterat det heller? Motion Sf615 är, tycker jag, en skam för Sveriges riksdag. Den är det tydligaste exemplet på hur Ny demokrati vill utmåla invandrare i Sverige som något negativt för vårt samhälle. Ny demokrati vill sprida bilden av invandrare som kommer hit och som skor sig på det svenska samhället, illegalt eller legalt. Den enda ljuspunkten i Ny demokratis agerande är, som jag ser saken, att man tar avstånd från John Bouvins motion. Så vill jag ta upp en fråga som inte finns med i det betänkande som vi i dag behandlar. Det gäller frågan om förvar av barn. Vi i Folkpartiet liberalerna anser inte att det är förenligt med en human flyktingpolitik att låsa in flyktingbarn. Det tycker inte socialstyrelsen heller som har gjort en utredning i detta avseende. Man konstaterar att flyktingbarn far väldigt illa av att vara inlåsta. Barn på flykt har ju många traumatiska händelser bakom sig. Att i det läget bli satt i fängelse är i högsta grad inhumant. Vi i Folkpartiet har länge protesterat mot att man tar barn i förvar. När utlänningslagen 1989 ändrades blev det också en ändring, på förslag från den socialdemokratiska regeringen, beträffande möjligheterna att ta vuxna i förvar. Vi varnade då och sade att det här skulle skulle leda till att också barn i ökad utsträckning togs i förvar. Maj-Lis Lööw, som då var invandrarminister, garanterade att det inte skulle ske. Men det är att konstatera att det blev precis som vi befarade. Det finns statistik på detta. Rikspolisen har gjort en undersökning som visar att det, om man jämför perioden juli-- barn som togs i förvar 1988 och 286 år 1991. Det är precis tvärtemot vad riksdagen har uttalat, nämligen att barn bara i undantagsfall skall tas i förvar. Nu har vår nya invandrarminister Birgit Friggebo kommit med förslag till riksdagen om förbud beträffande förvar av flyktingbarn. Avsikten var att riksdagen skulle fatta beslut före sommaren. Men i utskottet har Socialdemokraterna och Ny demokrati, som yrkar avslag på förslaget, lyckats fördröja proceduren genom att förslaget skickas ut på remiss. Vi menar att den här debatten inte är ny. Debatten om förvar av barn har pågått länge, och det är väl känt vilka effekter det här har på barnen. Även de som vill att förslaget skall ut på remiss känner till förhållandena. Det skulle således inte ha varit problematiskt för riksdagen att fatta beslut före sommaren om förbud mot förvar av barn. För flyktingbarnens skull beklagar jag att vi inte kan fatta ett sådant beslut i dag. När det sedan gäller Folkpartiets politik utgår jag från att invandrarministern senare går upp i debatten. Helt kort vill jag bara kommentera Maud Björnemalms fråga om vad vi har för planer när det gäller den situation som råder i dag med så många jugoslaviska flyktingar. Det är självfallet inte så lätt att i en krissituation -- det är faktiskt fråga om en sådan -- exakt veta hur man skall bete sig. Hela flyktingmottagningen är ju sådan att det gäller att ha en flexibel organisation, så att det är möjligt att möta olika krissituationer. Jag antar att Socialdemokraternas förslag går ut på att undantagsparagrafen skall utnyttjas och att det skall vara en restriktivare asylpolitik -- det är ju vad som hände 1989 i och med luciabeslutet, då situationen inte alls var som den är i dag. Jag antar att det är Maud Björnemalms förslag. Vi menar att man på något sätt måste försöka bemöta situationen. Också genom ett internationellt samarbete måste man försöka finna lösningar på den väldigt svåra situation som nu råder. När det gäller förändringar vill jag säga att nog har det kommit förslag till sådana. Socialdemokraterna försöker stoppa flera av förslagen, och det beklagar vi verkligen. Det tar ju ett tag innan flyktingpolitiken kan förändras. Men det är Folkpartiets ambition att det skall bli en större rättssäkerhet och en bättre ordning i fråga om de asylsökandes förhållanden.

Herr talman! Ingela Mårtensson påstod att det är stora problem i världen. Det vet alla utan att Ingela Mårtensson behöver påstå detta. Men jag vill påstå, Ingela Mårtensson, att vi inte kan hjälpa alla genom att ta hit dem. Även Ingela Mårtensson måste förstå att det inte går. Vi blir betraktade som rasister i Ny demokrati. Vi påstås vara flyktingfientliga och allt sådant. Det är snarare tvärtom. Vi ser humant på problemet. Jag skall ta ett litet exempel som kanske får Ingela Mårtensson att tänka till litet grand. Det är nämligen framför allt Folkpartiet som har skapat den här situationen i Sverige, dvs. att vi har kommit dit där vi är i dag när det gäller flyktingfientligheten. Låt oss säga att vi här i Sverige har en regim som det inte går att leva under. Jag flyr med min familj till Tyskland. Jag har jobbat som elektriker i Sverige. Jag kommer till Tyskland med mina tre barn. Jag blir med min familj satt i en flyktingsluss sju, åtta, nio månader och sedan ytterligare tre år i en flyktingförläggning i väntan på besked om min asylansökan. Det jag vill när jag kommer till Tyskland är givetivs att få komma ut och jobba som elektriker, skaffa mig en bostad och komma in i det tyska samhället så snabbt som möjligt. Det är vad jag vill. Efter tre fyra år får jag i bästa fall min ansökan beviljad och får stanna i Tyskland. Då skall jag placeras i en kommun, låt oss säga Hamburgs kommun, med min familj. Då skall jag lära mig tyska, efter tre år. Vad gör jag då? Jo, jag läser tyska tre timmar om dagen. Resten av tiden är jag ute och fikar med andra svenskar. Bert Karlsson är också där med sin familj, för han har också flytt från Sverige. Vi träffas. Vad tror då Ingela Mårtensson att tysken säger när han kommer från fabriken och ser oss svenskar sitta på kaféet och fika? Jo, han säger förstås: ''Djävla svenskdjävlar.'' Ursäkta mig, herr talman! -- Detta är konsekvensen. Det är sådan politik som vi har drivit i Sverige. Vi har kommit dithän att svenskarna skäller på utlänningarna. Men det är inte det vi skall göra. Vi skall skälla på politiker och det system som har skapat den här situationen. Beträffande hemspråksundervisningen vill jag säga att jag när jag kommer till Tyskland som flykting låt oss säga att jag har flytt från Sverige -- lär mina barn svensk kultur. Jag lär dem svenska språket m.m., men det jag vill lära dem först och främst är tyska. Det är inte så konstigt att de flyktingar som kommer hit inte kan komma in i samhället när de skall lära sig hemspråket först och främst, i stället för att komma in i samhället och lära sig svenska.

Herr talman! Jag menar inte heller att Sverige kan ta emot all världens flyktingar. Det har vi i Folkpartiet aldrig påstått. Däremot menar vi att även vi måste delta i det solidariska arbetet med att ta emot människor som är politiskt förföljda. Vi har skrivit under en FN-konvention om det. Jag undrar, Peter Kling, om Ny demokrati föreslår att vi inte längre skall stå som undertecknare av den konventionen. Skall vi dra oss undan det ansvaret? Det kanske vi skulle kunna få svar på. Det finns många dunkelheter när det gäller Ny demokratis flyktingpolitik. Jag har inte påstått att Ny demokrati är rasistiskt. Däremot har jag påstått, och det står jag för, att Ny demokrati i valrörelsen bedrev politik på ett sådant sätt att man strök dem med främlingsfientliga åsikter medhårs och på det viset fick röster. Sedan kom påståendet att Folkpartiet har skapat den situation som råder nu. Vi fick tyvärr inte regeringsansvaret förrän i höstas. Jag kan dela mycket av den kritik som Peter Kling tog upp i sitt exempel, som jag föstår skulle beskriva hur det är i Sverige. Det finns mycket som bör rättas till. De långa handläggningstiderna är någonting som hela riksdagen gång på gång har uttalat att vi måste försöka få ned. Det är också inhumant mot de asylsökande att de får vänta så länge på besked. Det skapar stora problem. Därefter kom förslag om att man skall kunna få arbeta. Nu är arbetssituationen inte sådan att det hjälper de asylsökande så mycket, men det finns fortfarande mycket att göra på den punkten. När det gäller hemspråken, som vi egentligen inte skall behandla nu, delar jag heller inte den kritik som framförs eller åsikten att det inte skulle finnas någon hemspråksundervisning. Tvärtom tror jag att det är mycket viktigt att barnen, när de kommer till ett annat land, får möjligheter att också fördjupa sig i ett hemspråk, så att de på det viset kunna fungera i det nya landet.
Herr talman! Ingela Mårtensson talar om FN konventionen. Jag hoppas att Finland, Norge, Danmark, Tyskland och övriga Europa också har skrivit på denna konvention. Men de tar på långt när inte in så många flyktingar som vi gör i förhållande till folkmängden. Skall vi dela på solidariteten, skall vi givetvis ha lika regler och ta in proportionellt lika många. Det kan jag hålla med om. Men då får vi ändra våra regler drastiskt i Sverige. Att människor röstade på oss bara för att vi framförde våra åsikter betyder kanske att människor tycker som vi. Det är väl inte så konstigt. Folkpartiet kanske t.o.m. kan vara med på en kvotering, om vi skall gå efter FN konventionen. I så fall är vi överens. Sedan vill jag tala om hemspråksundervisningen. Den tas faktiskt upp i vår motion, som skall behandlas här i dag. Men Ingela Mårtensson kanske inte har läst motionen som vi skall rösta om senare. Där tar vi upp hemspråksundervisningen, så vi kan faktiskt diskutera den frågan under det här betänkandet. Jag skulle vilja råda Ingela Mårtensson att när hon är ute tala med utlänningar om vad de tycker om hemspråksundervisningen. Gör det! Tala med taxichaufförer, tala med sådana som har varit här 10--15 år. De säger precis samma sak som vi: Den hämmar oss när vi vill komma in i det svenska samhället. Vi vill lära oss svenska. Men vi har våra seder och bruk och vår kultur. Självklart skall de ha det.
Herr talman! När det gäller FN-konventionen vill tydligen Ny demokrati i alla fall att vi skall kvarstå som undertecknare och acceptera de åtagandena, eller hur? Då har vi också skrivit på att vi skall ställa upp för människor på flykt, som är politiskt förföljda. Då kan vi inte säga: stopp, här går en gräns. Nu har vi fyllt kvoten, nu tar vi inte in fler. Vi är skyldiga, enligt konventionen, att behandla ansökningarna om asyl från dem som kommer hit. Om de har behov av asyl har vi också ställt upp på att vi skall ge dem det. Det tycker jag att vi borde vara överens om. Enligt svensk utlänningslag har vi sagt att vi också skall ställa upp för de facto-flyktingar och krigsvägrare. Det är möjligt att ni inte ställer upp på den delen. Men Folkpartiet tycker att det är mycket viktigt att vi har en generell flyktingpolitik. Då måste vi också se till de facto-flyktingar och krigsvägrare. Sedan har vi frågan om hemspråk. Jag känner många flyktingar och invandrare. Jag är minsann inte okunnig på det området. Jag har dessutom talat med experter som har undersökt vad det betyder för barn att de har hemspråk. Det har stor betydelse också för inlärandet av det svenska språket. Om man inte får utveckla sitt eget modersmål, får man svårare att sedan tillägna sig ett nytt språk. Man har svårare att tillägna sig det abstrakta språket. Det gör att många invandrarbarn är hämmade när det gäller att ta del av undervisning och att söka sig vidare upp till universitet och högskolor. Vi borde alla vara måna om att se till att de ungdomarna får en annan möjlighet. Då är hemspråksundervisningen mycket viktig.

Herr talman! När folkpartister inte får sin vilja igenom blir de tydligen mycket sura. Nu tycker jag inte att vi skall behöva diskutera förvar av barn i dag i kammaren. Vi får anledning att göra det senare. Men jag vill ändå påminna Ingela Mårtensson om att det faktiskt var ett enigt utskott som beslöt att skicka den här propositionen på remiss. Ingela Mårtensson deltog själv. Jag hörde då inga protester från Ingela Mårtensson, och ingen annan hörde tydligen det heller. Den här dåligt underbyggda propositionen skulle gå på remiss till ett flertal instanser för att utskottet skulle kunna få ett bra material att arbeta med, så att vi på ett sakligt sätt skulle kunna behandla den här frågan. Att sedan Ingela Mårtensson och jag inte var överens om remisstidens längd tycker jag är en helt annan sak. Jag tycker också att det är rimligt, om man nu skall skicka en proposition på remiss, att remissinstanserna får en hygglig tid på sig att behandla förslaget. Sedan tycker jag att den här frågan kan vara slutdiskuterad, i alla fall för ögonblicket. Vi får anledning att diskutera sakfrågan i höst, när propositionen kommer upp till behandling.
Herr talman! Maud Björnemalm säger att vi har sura miner därför att vi inte får igenom vår politik. Det är inte fråga om sura miner. Maud Björnemalm frågade vilka förändringar som vi vill åstadkomma. Det här förslaget innebär en sådan, som vi har slagits för länge, nämligen ett förbud mot förvar av barn. När nu förslaget kommer till riksdagen ställer Socialdemokraterna inte upp utan yrkar avslag på propositionen. Jag har inte motsatt mig någon remissomgång, eftersom jag insåg att det fanns en majoritet för en sådan. Däremot ansåg jag att man skulle kunna göra det under våren, så att vi kunde fatta beslut och införa ett förbud mot förvarstagande av barn. Jag anser att det är mycket angeläget med tanke på att så många barn tas i förvar. Det har varit en ökning, som jag nämnde tidigare i mitt inlägg, från 1988 och fram till nu. Det handlar om väldigt många barn. Därför är det viktigt att ett förbud införs så snart som möjligt. Jag beklagade fördröjningen i mitt anförande tidigare.
Herr talman! Låt mig påminna Ingela Mårtensson om att det inte är ett förbud som ni föreslår. I den proposition som regeringen nu har lagt fram föreslås faktiskt att man får ta barn i förvar vid direktavvisning. 90 % av alla barn som tas i förvar tas i förvar i samband med direktavvisning. Det vi diskuterar är de återstående 10 procenten.
Herr talman! Om Maud Björnemalm inte tycker att det är fråga om en ändring av någon större omfattning, förstår jag inte varför ni yrkar avslag på propositionen. Vi får väl återkomma till frågan senare.
Herr talman! Även om Maud Björnemalm inte vill att vi skall diskutera frågan längre, har jag anledning att påpeka att om vi hade haft rösträtt i utskottet hade en ytterligare begränsning av förvarstagande av barn inte fördröjts genom en lång remissrunda. Om man har flytt från sitt eget land för att inte riskera fängelse, skall man väl inte behöva gömma sig i vårt land inför risken att bli inlåst. Jag vill fråga Ingela Mårtensson om hon inte håller med om att vi faktiskt inte hämtar flyktingar till det här landet, detta med tanke på den debatt som varit tidigare i kammaren. Det gör vi med människor som tas in som kvotflyktingar, men jugoslaverna hämtar vi inte hit. Jag undrar också, efter att ha lyssnat på debatten i dag, om jag inte får föreslå Ingela Mårtensson att vi till hösten startar cirkelverksamhet när det gäller studier av internationella konventioner och svensk flyktingpolitik.
Herr talman! Jag håller helt med om att vi inte hämtar hit flyktingar. Jag reagerade tidigare när Ny demokratis representant talade om att sortera ut flyktingar, importera kriminalitet osv. Man använde ett språk om flyktingar som jag tyckte var mycket stötande. Här är det fråga om solidaritet, att vi skall ställa upp för människor som har det svårt. Jag tycker också att det vore bra om vi kunde ha en ordentlig diskussion om vad flyktingbegreppet egentligen står för. Nog behöver vi diskutera frågan och sätta oss in i den bättre.